Herr talman! Jag vill bara göra två kommentarer till herr Nordbergs inlägg. När det gäller vår reservation beträffande en omläggning av det individuella bostadsstödet till att bli en helt statlig angelägenhet hänvisar herr Nordberg till att frågan så att säga ligger inom den kommunalekonomiska utredningens kompetens. Vi är väl medvetna om detta, och det står också i vår reservation, men vi anser det angeläget att man från riksdagens sida gör ett uttalande i den riktningen för att markera att det är viktigt att snabbt få fram ett förslag.

Jag delar helt den uppfattningen. Men det råder ju ingen motsättning mellan att stödja en sådan inriktning och visa förtroende för dem som erhåller bidrag för att kunna bo rimligt nu. Det finns ju inget motsatsförhållande mellan att å ena sidan stödja en inriktning som går ut på att få bättre bostäder för dem som behöver det och att visa folk förtroendet att själva få ta hand om de bidrag som de behöver för att kunna hålla sig med en sådan bostad.
Herr talman! Herr Nordberg ansåg det vara en prickning om bostadstillägget skulle hållas inne för dem som inte betalade sin hyra utan kom på rest. Men han betraktade det tydligen inte som en prickning att man på blotta misstanken att något sådant kan hända skall hålla inne bidraget för alla dem som får bostadsbidrag. Det måste väl vara en ändå större prickning när man bara har sin egen misstanke om att de inte kan hushålla att falla tillbaka på. Att bostadsstödet är utmärkt och att det är utmärkt att det utgår till dem som har de lägsta inkomsterna är väl alla överens om. Men vilken form det än kommer ut i så är det ju samma hjälp till en bostad. Bostadsstödet blir inte mindre för att de får ta hand om det själva. Jag skulle vilja fråga herr Nordberg om han i konsekvens med sin hållning i denna fråga är beredd att över huvud taget börja dirigera sådana bidrag och stödformer som går ut som komplement till olika inkomster i den riktningen att man bestämmer var de skall hämta nyttigheten och att man betalar för dem i förväg. Är herr Nordberg alltså inne på tanken om matkuponger när det gäller barnbidraget?
Herr talman! Herr Nordberg påpekade att i de remissyttranden som har avgivits i denna fråga har det inte varit några partilinjer, utan i skilda organisationer som har anknytning till de kommunala bostadsföretagen t.ex. har det varit enighet om att man borde förorda en utbetalning direkt till hyresvärdarna. Ja, det är klart att det kan finnas en mycket begriplig oro hos dem som är ansvariga för de här företagens ekonomi. Man vill inte göra hyresförluster. Det är väl inte heller någon partiskiljande fråga att man inte vill ha ett missbruk av en stödform som är avsedd för ett visst ändamål. Man bör kanske ändå uppmärksamma att sedan saken senast behandlades i riksdagen har det framkommit att de verkliga hyresförlusterna här inte är särskilt stora. Man bör nog också notera att enligt utskottets förslag finns det möjlighet för bostadsföretagen att gardera sig mot förluster genom att i de fall där det är nödvändigt bostadstillägget kan gå till hyresvärden. Men man gör det alltså inte till huvudregel. Jag tror alltså att en hel del av den här oron bör kunna vara stillad.

Dvs. man skulle i någon mån trolla bort det här problemet som nu börjar uppstå, nämligen att man får lägenheter som är för dyra och svåra att få uthyrda. Att delta i en sådan strävan kan knappast heller vara något liberalt intresse.
Herr talman! Jag tog upp de negativa effekterna av en utbetalning av bostadstilläggen till fastighetsägarna, bl.a. den krångliga administrationen, det bristfälliga integritetsskyddet, ökade kostnader m.m. Herr Nordberg gick inte in på någon av dessa frågor. Kan herr Nordberg ange några positiva effekter av ett överförande av utbetalningarna till fastighetsägarna, skulle säkerligen många här i kammaren lyssna med intresse. Propositionen och reservationen är verkligen mycket magra på denna punkt. Man nöjer sig med att tala ganska dunkelt om nettohyra och bruttohyra men döljer vart man egentligen syftar. Nu säger herr Nordberg att syftet är att bostadstillägget skall stimulera medborgarna att söka rymliga och goda bostäder. Men, herr Nordberg, de statskommunala bidragen är ju klart bostadsstimulerande, eftersom man får ett större bidrag om man hyr den nya, större och dyrare lägenheten. Vidare talar herr Nordberg om att sänka bostadskostnaden. Men visst sänker man bostadskostnaden lika mycket om pengarna går direkt till familjen. Det är väl bara den skillnaden att vi anser att familjerna skall betala själva. Jag vill slå fast att det är där som skiljelinjen går. Det finns inga skiljaktigheter mellan oss när det gäller våra bostadspolitiska målsättningar.

Herr talman! Herr Nordberg säger att det är mycket stor skillnad på bostadstilläggen och de övriga bidragen. Vi måste då erinra oss hur bostadstillägget tillkom. Det genomfördes efter en diskussion där man utgick ifrån att vi inte har möjlighet att höja det allmänna barnbidraget hur mycket som helst. Det var en diskussion som bl.a. var influerad av det förhållandet att man inom de allmännyttiga bostadsföretagen, som nu kämpar så hårt i denna fråga, var mycket angelägen om att dirigera stödet till bostäderna. Tanken på bostadstillägg var inte helt främmande för ett behov av att få hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen betalade. Diskussionen härom har inte börjat i dag. Jag kan inte se någon skillnad mellan bostadstillägget och barnbidraget. Båda är konsumtionsbidrag. För vad skall barnbidraget användas till? Det måste avse mat till barnen och kläder m.m. Det ligger lika nära att vilja dirigera det ena bidraget som det andra. Det var, herr Nordberg, en tid då en lantarbetarfamilj fick en stor del av lönen som mjölk, som potatis och som bostad. Det ansågs bra med den sortens hjälp, tyckte alla som hade det väl ställt, för då visste man att lantarbetarfamiljerna fick vad de behövde. Vi får akta oss för att den mentaliteten kommer tillbaka. Det ligger snubblande nära att misstänka att en hel del socialdemokrater har glömt den tiden. Jag är rädd för den och vill icke ha det slags anvisning som ligger i att man säger: Denna del av stödet till barnfamiljer med låg inkomst skall vi dirigera.
Herr talman! Det blir inga administrativa komplikationer för barnfamiljerna, säger herr Nordberg. Nej, men för kommuner och bostadsföretag blir det sannerligen fråga om ganska komplicerade administrationer. Jag kan konstatera att integritetsfrågorna bryr sig tydligen herr Nordberg inte om, eftersom han över huvud taget inte har berört den saken. Men vi socialdemokratiska motionärer betraktar faktiskt integriteten som en mycket viktig fråga i det här sammanhanget.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr Nordberg. Hela det socialdemokratiska partiet har velat ge barnfamiljerna möjlighet att hyra en bostad som de inte skulle ha råd med annars. Därför har vi ett bostadstillägg. Men om det tidigare har kunnat fungera och då uppfattats som det socialdemokratiska partiets mening, bör det kunna fungera i dag också enligt det gamla systemet. get och stödet till daghemmen. Nej, herr Nordberg, det är en stor skillnad. Vi ger ett allmänt stöd till daghemmen och till barnstugorna och icke till de fattiga för att icke få särinstitutioner. Det fanns en tid då man var märkt om man gick till en barnkrubba, som det hette då. Men den socialdemokratiska inställningen har varit att göra daghem och barnstugor av så hög kvalitet och med sådant ekonomiskt ansvar från kommunens sida att det inte endast blir en viss sorts människor som går dit. I dag när vi har brist på daghem kan det hända att det ändå blir en viss sortering därför att man i första hand får hjälpa dem som har svårast att placera barnen. Men detta är uttryck för det kollektiva ansvaret och märker icke på något sätt dem som lämnar sina barn där som mindre betalningskraftiga. Så herr Nordberg har helt missuppfattat frågorna.
Herr talman! Herr Nordberg talar om barnstugorna. Det är riktigt att vi ger pengar till barnstugorna, och de pengarna ger vi kommunen för att stimulera utbyggnaden. Men i detta fall vill herr Nordberg sända pengarna till icke offentliga organ, privata personer och privata företag. Då blir det verkligen farligt med avseende på integriteten. Då kan avundsjukan och förmyndarmentaliteten komma in i sammanhanget, och därför vänder vi oss emot detta.

Herr talman! Jag kan tala om att även jag sitter med i styrelsen för ett allmännyttigt bostadsföretag. Vi är av den uppfattningen att det icke är nödvändigt att handla på detta sätt, vilket jag redogjort för i det anförande jag tidigare hållit.

Herr talman! Under punkten 29 i socialutskottets betänkande nr 5 tas frågan upp om efterutbildning av viss sjukvårdspersonal. Kungl. Maj:t föreslår i statsverkspropositionen i vad gäller legitimationskurser för glasögonoptiker att ett anslag på 60 000 kronor anvisas för två kurser om vardera sex veckor under budgetåret 1973/74.

Motionärerna påpekar i sin motion den viktiga roll som den legitimerade glasögonoptikern har inom ögonsjukvården. Det är ej främmande för oss att väntetiderna vid ögonklinikerna oftast är mycket långa. I detta läge blir det självfallet så att människor som har synbesvär vänder sig till optikerna för undersökning. Det är därför helt riktigt som motionärerna påpekar i sin motion att ett ökat ansvar läggs på dessa optiker. På grundval av utredningsarbete inom socialstyrelsen har styrelsen i anslagsäskande för budgetåret 1973/74 föreslagit att legitimationskurser utvidgas till att omfatta 12 veckor samt att 260 000 kronor anvisas under anslaget för två dylika förlängda kurser.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

Herr talman! De frågor rörande sjukvården och hälsovården som vi nu diskuterar finns med i statsverkspropositionen och behandlas i socialutskottets betänkande nr 5. Det har också under allmänna motionstiden väckts flera motioner i denna fråga, vilka behandlas i socialutskottets betänkande nr 4. Hälsooch sjukvården har under 1960-talet undergått en väsentlig utbyggnad. Vi minns väl allesammans den debatt som vi hade tidigare när resurserna på sjukvårdens område var knappa, när utbildningen av läkare inte var tillräcklig och när man över huvud taget hade en saklig men många gånger häftig debatt om hur dessa frågor skulle tacklas och lösas. Det skall inte bestridas att det under 1960-talet har skett åtskilligt. Socialdepartementet har sin andel i uppbyggnaden. Att huvudmännen ute i landstingen har lagt manken till bör kanske också ihågkommas i detta sammanhang. Jag vill inte påstå att vi på nytt har kommit in i en kris, men vi har fått ett läge där folk alltmer frågar sig hur utvecklingen kommer att bli. Vi vet att det delvis beror på en ny satsning om vilken vi alla är ense. Det beror på att vi satsar på den öppna vården, på långtidsvården och på psykiatrin. Men i den skarv som uppstår när den öppna vården skall byggas ut uppkommer det bristfenomen på åtskilliga håll. Vi vet att köerna till ögonklinikerna är långa. Vi vet att reumatikerna inte får den hjälp som de egentligen borde ha. Och vi vet att vetenskap och forskning ger oss allt större möjligheter att hjälpa även i svåra och komplicerade fall som tidigare betecknats såsom hopplösa. Men samtidigt vet vi också att sjukvårdens huvudmän — landstingen och de förut landstingsfria städerna — har slagit huvudet i skattetaket. Vi vet att det kommit till stånd en rekommendation om i varje fall ett försök till skattestopp även på landstingsområdet, en rekommendation från regeringen med Landstingsförbundets och Kommunförbundets goda medverkan. I det läget finns det all anledning att fundera över hur man skall tackla sjukvårdsproblemen. Vem skall man kritisera när det inte fungerar som allmänheten önskar? Med tanke på att man ute i landstingsområdena håller på att upprätta hälsooch sjukvårdsplaner tror jag att det finns anledning att framhålla att det är på riksplanet som en hel del av dessa frågor skall lösas.

Men det uppstår nya problem när man efterlyser specialister på olika håll för att få det hela att fungera. Det gäller alltså inte enbart antalet läkare utan även fördelningen mellan specialisttjänsterna. Det kan också gälla AT-läkarnas utbildning och de problem som uppstår när landstingen skall, med rätta, hjälpa till att få den utbildningen att fungera. Med utgångspunkt i de tankegångar som jag här försökt redovisa, herr talman, har vi efterlyst ett ramprogram från centralt håll för hälsooch sjukvården. Med ”centralt håll” menar jag då att sjukvårdens huvudmän självklart skall vara inkopplade på en sådan utredning.

Vi har också yrkat på tillsättandet av projektgrupper för den långsiktiga planeringen inom den förebyggande hälsovården. Den förebyggande vården är självfallet av allra största betydelse för att hjälpa människor men även för att lätta trycket på de huvudmän som har att svara för sjukvården. Då det gäller sjukvården har vi ansett att det bör finnas organisatoriska modeller, så att man kan få fram lämpligast tänkbara organisation för den vårdkontinuitet som allt flera efterlyser. Att komma tillbaka till sjukvård och inte möta den läkare som tidigare hjälpt i olika sammanhang kan för patienten vara ganska påfrestande. Kravet på att en sådan vårdkontinuitet skall ordnas har vuxit sig allt starkare. Vi har också begärt att den kommunalekonomiska utredningen snabbt skall komma med resultat då det gäller att ge de erforderliga resurserna till sjukvårdens huvudmän. Det går inte längre — inte enbart på grund av skattestoppet i kommunerna — att begära att huvudmännen, landstingen, med sina medel skall bekosta en alltmer ekonomiskt krävande sjukvård. När finansministern efter åtskilligt grubbel äntligen tillsatt en utredning om fördelningen av utgifter mellan stat och kommun, är det från dessa synpunkter ett önskemål att den utredningen framlägger resultat snarast möjligt. Jag har, herr talman, också nämnt de hälsovårdsuppgifter som kommer in i detta sammanhang.

Vi vet mycket väl att det pågår en utredning på detta område, och vi hoppas att den snabbt skall kunna lägga fram sitt resultat. Men för att kunna fullfölja denna utrednings tankegångar måste man självfallet ha medel till förfogande.

Herr talman! När det gäller de avsnitt i socialutskottets betänkande nr 5 som vi nu behandlar vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Vid punkten 22 har jag dock avgivit ett särskilt yttrande med anledning av motionen 1205 av herr Nilsson i Agnäs. Jag delar den oro som kommer till uttryck i motionen över att så stor del av abortansökningarna beviljas för närvarande. Därför bör utredningsarbetet påskyndas, så att vi snart kan få en ny abortlagstiftning med skärpta och klara lagregler. Nuvarande förhållanden framkallar olust och samvetskonflikter för den sjukvårdspersonal som skall syssla med aborter, eftersom den eljest ser som sin uppgift att skydda och rädda liv. Jag förutsätter att motionens förslag tas upp till övervägande i samband med att beslut fattas om en ny abortlagstiftning. Därför har jag inte nu något särskilt yrkande på den punkten. Till socialutskottets betänkande nr 4, som också behandlas i detta sammanhang, har vi fogat några reservationer. I reservationen 1 begärs en parlamentarisk utredning om verkningarna av enhetstaxereformen. Den enhetstaxereform som genomfördes fr.o.m. den 1 januari 1970 har nu varit i kraft under så lång tid att, enligt vår uppfattning, en ordentlig utvärdering av resultaten bör göras. Det är många viktiga frågor nämnda i den motion av herr Werner i Malmö som reservationen grundas på. Det gäller främst vårdefterfrågan, väntetider, vårdkontinuitet, vårdkostnadernas påverkan och frågan om antalet röntgenoch laboratorieundersökningar. Det finns all anledning att utvärdera vilka verkningar enhetstaxereformen har fått och vad som kan göras för att motverka eventuella negativa konsekvenser i olika avseenden. I reservationen 3 begär vi ett program för den fortsatta utbyggnaden av hälsooch sjukvården och hemställer att en utredning tillsätts för detta ändamål. Behoven av och möjligheterna till insatser på vårdområdet är närmast obegränsade medan samhällets resurser är starkt begränsade, och kanske de genom den ekonomiska situation som råder blir ännu mer begränsade. I det läget tycker jag att det är nödvändigt att ta till vara våra resurser på absolut bästa sätt. Riksdagen bör få tillfälle att ta ställning till en långtidsplan för vårdområdet, en ramplanering som också herr Hamrin var inne på och som bör ligga till grund för huvudmännens egna planer.

När det gäller sjukvård är det särskilt viktigt att patienten så långt möjligt kan få samma läkare vid återbesök. Det är viktigt både för patientens trygghetskänsla och för läkarens möjligheter att snabbt bedöma sin patients tillstånd. Det kan också göra att behandlingstiden blir kortare och därmed kostnaderna lägre. Trots det kan kanske ett bättre behandlingsresultat uppnås. Det finns därför många starka skäl att bifalla reservationen nr 5. Jag förordar alltså bifall till reservationenerna 1, 3 och §S vid socialutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Fru Marklund har i reservationen 22 betonat att en reformering av abortlagen och en i lag skyddad rätt till abort är angelägna åtgärder som snarast måste genomföras. Med hänvisning till en partimotion från vpk konstaterar hon att det funnits tillräckligt med material för att redan i år lägga fram en proposition. Den arbetsgrupp som tillsatts för att bl.a. närmare granska vilka åtgärder som kan företas i abortförebyggande syfte bör rimligen inte få användas för att förhala en reformering av abortlagstiftningen. Genom att bifalla reservationen 22 har riksdagen Nr 60 en möjlighet att tala om för regeringen att reformen måste påskyndas. Onsdagen den Jag yrkar därför nu bifall till reservationen 22. 4 april 1973 Det lagförslag som framlades av 1965 års abortkommitté i betänkandet Rätten till abort skulle i huvudsak innebära en Sjukvården anpassning till nuvarande praxis. Den lag som än i dag gäller, om än med senare ändringar och tillägg, är 1938 års lag. Den var på sin tid ett stort framsteg, men det är ingen hemlighet att den har tillämpats mycket olika i olika delar av landet och inte alltid har tillämpats konsekvent av högsta myndigheten, socialstyrelsen — tidigare medicinalstyrelsen. Redan från början fanns det vissa möjligheter att tillmäta den abortsökande kvinnans egen inställning en avgörande betydelse. Det gjordes på sina håll, och ofta men inte alltid hade man då medhåll i den nämnd i socialstyrelsen som beslutade. Det har med åren blivit allt vanligare att tolka abortlagen på detta sätt. Samtidigt har bestämmelserna lagt hinder i vägen för en snabb, rationell och därmed human handläggning av abortärendena. Det lagförslag som framlades av 1965 års abortkommitté var tyvärr inte helt fritt från tyngden av det förgångna. Det var en kompromiss.

Handläggningen av ett abortärende bör i princip jämställas med läkarvård i övrigt. Jag har hört och också med intresse läst de synpunkter professor Axel Ingelman-Sundberg har på denna del av förslaget — och även på andra delar. Han har på ett koncentrerat och klart sätt kritiserat abortkommitténs betänkande i ett remissyttrande som förra året publicerades i skriften Abortfrågan.

Jag tror att detta skulle vara en bra lösning. Det skulle alltså innebära att man hade fri abort men med vissa förbehåll för tiden efter 12:e veckan, när ingreppet är mera komplicerat och inte helt riskfritt. En enkel rapportskyldighet om utförda aborter bör finnas kvar. Vi har i Sverige en fullständig statistik beträffande legala aborter sedan 1939, och det måste vara angeläget att inte få ett avbrott i statistiken på detta viktiga område. Detta tror jag är det enda extra pappersarbete som man bör ha kvar när det gäller abortfrågan. Det har varit mycket diskussion om den befarade ökningen av antalet aborter ifall om man gör tillgången till abort lättare och snabbare. Sannolikt får man räkna med en ökning de första åren. Vi har redan haft en ganska betydande ökning sedan det omständliga ansökningsförfaran 79 det i stor utsträckning ersatts med s.k. tvåläkarintyg. Men med all säkerhet har denna ökning sedan 1969 haft flera orsaker. Det har varit en stor och ofta ovederhäftig publicitet omkring påstådda risker med p-piller. Tillgången till sakkunnig rådgivning i fråga om födelsekontroll har knappast någonstans i landet motsvarat behovet. Antalet legala aborter har hållit sig omkring 20 procent av antalet förlossningar i hela landet. Man har erfarenheter från åtminstone ett område där rådgivningen i födelsekontroll har motsvarat behovet, nämligen Linköpingsdistriktet. Där är antalet aborter ungefär 10 procent av antalet förlossningar. Det är väl ungefär så långt man kan komma i dagens läge. Såvitt jag kan förstå är farhågorna för en ytterligare stark ökning av antalet aborter vid en fri möjlighet för kvinnorna att få abort svagt grundade. Jag skulle vilja skicka en hälsning till regeringen genom socialministern att skynda på med lagstiftningen på det här området. Jag tror att det nu finns en mycket stor majoritet i det här landet för en abortlagstiftning efter de riktlinjer jag här skisserat. Det har ju hänt en hel del inom den allmänna opinionen här. Även opinionen bland juristerna har ändrats. Utan att säga något illa om jurister i allmänhet vill jag nämna det kända faktum att opinionen bland juristerna genomsnittligt brukar släpa efter folkopinionen vid förskjutningar i framstegsvänlig riktning. På detta område har det sensationella inträffat att USA:s högsta domstol den 22 januari i år med 7 röster mot 2 i praktiken avskaffat alla abortlagar i hela USA. Högsta domstolen har bestämt att aborter får företas utan restriktioner under graviditetens första tre månader.

Man nämner också att de gamla abortlagarna i regel är 100 år. De daterar sig från senare delen av 1800-talet och tillkom alltså vid en tid när abort var ett ganska farligt ingrepp. Nu är abort under de tre första månaderna en praktiskt taget riskfri operation. Jag tycker att den svenska regeringen borde ha varit framsynt nog att komma med ett motsvarande förslag före högsta domstolen i USA, som sannerligen inte består av särskilt radikalt folk. Fyra av de nio medlemmarna av högsta domstolen har tillsatts av president Nixon, och det har varit en storm omkring tillsättningarna därför att dessa fyra genom sin tidigare verksamhet har visat att de ligger mycket långt åt höger i sina politiska synpunkter. Det är intressant att notera att denna progressiva skrivning, som högsta domstolen har lagt fram i abortfrågan, är undertecknad av tre av dessa fyra domare som Nixon har tillsatt. De har alltså kunnat höja sig över sitt reaktionära förgångna och göra en lagstiftning — för det är vad det i realiteten innebär — som är framsynt från vetenskaplig och social! synpunkt.

Herr talman! Till utskottets behandling av punkten 20, Allmän hälsokontroll, finns det två reservationer av centerns representanter i Nr 60 utskottet. Den första, reservation nr 19, gäller invandrarnas rätt till Onsdagen den skärmbildsundersökning. I många av de länder varifrån invandrarna 4 april 1973 kommer är tuberkulosfrekvensen betydligt högre än i vårt land och den förebyggande hälsovården inte utbyggd. Att tillförsäkra alla invandrare den förmån som vi själva har i att bli skärmbildsundersökta är angeläget både för invandrarna och för Sverige som invandrarland. För detta talar alldeles särskilt det faktum att när skärmbildsundersökning skett visar det sig att andelen upptäckta fall av tuberkulos bland de i undersökningen ingående invandrarna är nära tre gånger så stor som bland den övriga befolkningen. Ett enigt utskott har stannat för att inte nu begära någon åtgärd, detta med hänsyn till att frågan uppenbarligen kommer att behandlas av pågående utredningar, bl.a. invandrarutredningen. Reservanterna har inte heller något annat yrkande men vill understryka hur angeläget det är att alla invandrare erbjuds möjlighet till skärmbildsundersökning omedelbart efter invandringen. För att denna skall komma till stånd måste det inom dispensärverksamheten och den allmänna skärmbildsverksamheten finnas sådana rutiner att invandrarna i detta avseende selekteras ur den övriga befolkningen och blir föremål för undersökning tidigare än vad nu tillämpade rutiner gör möjligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 19 som avser utskottets motivering under punkten 20. I reservationen 20 till samma punkt i utskottets betänkande yrkar centerrepresentanterna att riksdagen med anledning av motionen 653 ger Kungl. Maj:t till känna vad som anförts beträffande obligatorisk hälsokontroll av fyraåringar. Riksdagen har tidigare behandlat den frågan. År 1967 fick dåvarande medicinalstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för en allmän hälsokontroll av fyraåringar byggd på frivillig anslutning. Det blev sjukvårdshuvudmännens sak att effektuera uppdraget, och avsikten var att man skulle sätta i gång 1969. Fram till nu har emellertid bara en liten del av fyraåringarna ur årskullarna därefter blivit kallade till undersökning, även om andelen har ökat något med åren. Av 123 000 fyraåringar kallades år 1971 ca 35 000, och endast 27 000 fick genomgå den fullständiga undersökning som socialstyrelsen förutsatt. Flera landstingsområden har över huvud taget inte alls kommit i gång med verksamheten. Det är intressant att se på hur många av barnen man har upptäckt avvikelser, som innebär att de skulle behöva någon form av vård efter undersökningen. Det var fallet med mer än 11 000 eller nära hälften av de undersökta barnen. Att fyraårskontrollen inte kommit längre sägs bero på läkarbrist. Det är säkert riktigt, även om det kanske inte är hela sanningen. Utskottet redovisar som svar på motionen 653, som jag själv jämte flera andra står som undertecknare av, att socialstyrelsen nu utsänt ett cirkulär om anmälan av förlossningar till barnavårdscentral och att riksskatteverket meddelat föreskrifter om att aviseringar från folkbokföringen till barnavårdscentral skall göras beträffande flyttningar etc. av barn under sju år. Alla barn skall alltså automatiskt komma in i 81 Nr 60 barnhälsovården. Socialstyrelsen har sedan fastställt en journal som skall föras inom barnhälsovården och som innebär kontinuerliga hälsokontrol Onsdagen den " 4 april 1973 ler under hela förskoleåldern. —— I detta stora barnhälsovårdsprogram skall nu fyraårskontrollen ingå, Sjukvården och utskottsmajoriteten tror tydligen att allt blir löst med detta. Jag vill gärna erkänna att det är ett utmärkt program. Men om vi på grund av läkarbrist inte ens kan klara en kontroll vid fyra års ålder, hur skall vi då klara hela detta stora program? Den frågan har utskottsmajoriteten över huvud taget inte berört. Vi vänder oss inte mot detta nya barnhälsovårdsprogram, tvärtom, men vi håller fast vid att den kontroll som skall ske vid fyraårsåldern skall vara obligatorisk. Det är tyvärr så — all erfarenhet visar detta — att just de barn som uteblir från undersökningen allra bäst skulle behöva få sin fysiska och psykiska hälsa kontrollerad för att därefter få den hjälp och det stöd som skulle kunna förhindra bestående skador och avvikelser för framtiden. Ofta beror detta på att de kommer från hem där man inte anser det självklart att utnyttja samhällets service i det här avseendet. Det räcker inte med att åberopa att där fyraårskontrollen är genomförd har man på frivillig väg nått 89—99 procent av barnen. Det varierar nämligen mycket mellan olika landstingsområden. Det räcker inte därför att det framför allt är dessa upp till tio procent som med ganska stor säkerhet är i farozonen. I reservationen yrkas att man i avvaktan på att läkarbristen blir hävd — vilket man med tanke på den snabba utbyggnaden av läkarutbildningen kan hoppas skall ske relativt snart — redan nu skall uttala sig för att fyraårskontrollen blir obligatorisk och uppdraga åt Kungl. Maj:t att utarbeta bestämmelser för denna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 20.
Herr talman!

Jag vill gärna understryka att detta inneburit en mycket stark påfrestning på utskottets kanslipersonal. Men jag tror att denna samtidiga behandling av så många motioner också ger anvisningar om hur man skall kunna angripa problemet att få ned debattiderna i kammaren. Vi har i varje fall från vårt utskotts sida sökt finna vägar till rationalisering, och jag hoppas att kammarens ledamöter i någon mån skall uppskatta detta. Det avsnitt av den socialpolitiska debatten som gäller sjukvården knyts denna gång till två betänkanden — dels betänkandet nr 5 som behandlar socialhuvudtiteln, dels betänkandet nr 4 som behandlar den långa raden av motioner om hälsooch sjukvårdssektorn. Under de senaste åren har, som herr Hamrin varit inne på, en stark utbyggnad av sjukvården skett i 82 vårt land, och särskilt markant är denna utbyggnad när det gäller den öppna vården vid läkarcentraler och vårdcentraler. De åtgärder som vidtagits i detta avseende av sjukvårdshuvudmännen — i första hand landstingen — har varit mycket värdefulla, men fortfarande finns det självfallet stora brister att avhjälpa på detta område. Det är emellertid uppenbart att utbyggnaden av den öppna sjukvården gör att den slutna vården avlastas en del vårdbehov. På litet sikt ger det också en både billigare och effektivare sjukvård, eftersom den slutna vården kostar mycket pengar. Deh kraftiga satsning som skett beträffande läkarutbildningen är också mycket värdefull, och den tid är ganska nära då vi kommer att få någorlunda balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare. Det är ett mycket stort framsteg som därigenom görs. Vi kan räkna ut att vi utbildar ungefär 1 000 nya läkare under vart och ett av de närmaste fem åren. Det är ett rekord, sett ur vår synpunkt, och det är naturligtvis ett av de högsta talen när det gäller läkarutbildning för något land. Detta ger oss givetvis goda förhoppningar om att vi efter hand skall kunna avhjälpa läkarbristen i vårt land. Men vi skall samtidigt vara på det klara med att kraven kommer att öka, och följaktligen är det möjligt att balans inte nås så snart som vi egentligen hade hoppats. En mycket viktig del av hälsooch sjukvården utgör de förebyggande insatserna. Ju mer vi kan satsa på dessa områden, desto större möjligheter har vi att komma till rätta med bristsituationen på vårdområdet. Det ger dessutom mindre kostnader för huvudmännen, främst då landstingen. Jag vill i det sammanhanget understryka vikten av att landstingen är öppna för att stödja fritidsoch motionsverksamheten och därigenom minska ned antalet besökare vid sjukhus och vårdcentraler. I det förebyggande arbetet ingår självfallet upplysningsverksamhet kring ämnena narkotika, tobak och alkohol men också upplysning om vikten av att kostoch motionsfrågorna ägnas uppmärksamhet. De är alla viktiga led i strävandena att göra vårt folk friskare och motståndskraftigare mot påfrestningar av olika slag. Herr talman! Efter det här mera principiellt hållna resonemanget vill jag ta upp några synpunkter på de reservationer som fogats till utskottets betänkande nr 5. Reservationerna 19 och 20 har avgivits av centerpartiets ledamöter — reservationen 19 gäller skärmbildsundersökning av invandrare och reservationen 20 obligatorisk hälsokontroll av fyraåringar. Fröken Andersson i Stockholm var inne på dessa reservationer när hon stod här i talarstolen alldeles nyss. Vad invandrarna beträffar slår utskottet fast att vissa grupper invandrare redan vid ankomsten till Sverige blir skärmbildsundersökta. Det gäller de som kommer kollektivt, och sedan 1950 har 22 000 invandrare kommit kollektivt och blivit föremål för obligatorisk skärmbildsundersökning. Vid import av arbetskraft — alltså när vederbörande kommer mera enskilt — görs också läkarundersökning och vid behov skärmbildsundersökning. Riksdagen hade så sent som i fjol att ta ställning till en motion liknande den nu aktuella men avslog då förslaget under åberopande av att socialstyrelsen rekommenderat huvudmännen skärmbildskontroll av invandrare och att invandrarutredningen har i uppdrag att utreda frågan samt att frågor rörande hälsokontroll av invandrare kan bli uppmärksammade i den pågående utredningen om hälsoundersökningar hos socialstyrelsen. Såvitt jag förstår finns det ingenting som föranleder en ändring i förra årets ståndpunktstagande. Sedan har det också väckts en motion som gäller hälsokontrollen av fyraåringar. Den motionen är en gammal bekant, och förhållandena nu är desamma som då utskottet 1971 och 1972 yrkade avslag på framställningar av liknande slag. Utskottet kan inte tänka sig sådana tvångsåtgärder som motionärerna vill införa mot barnens vårdnadshavare. Så länge hälsokontrollen inte är utbyggd över hela landet är en sådan åtgärd missriktad. Sannolikt kommer också kontrollen av fyraåringarna att minska i betydelse i samma grad som det i år införda systemet med uppföljande kontroll inom barnhälsovården vinner ökad terräng. Utvecklingen kan komma att medföra att den motionen kanske om något år betecknas som helt överspelad. Såvitt jag kan finna är det orimligt att tänka sig att riksdagen skulle tillstyrka den motionen. Beträffande hälsovårdsupplysningen — och där kommer jag in på folkpartiets motion — har vi här att göra med den så att säga vanliga överbudspolitiken från folkpartiet. Motionärerna begär ökade anslag för detta ändamål. Redan innan socialstyrelsen är klar med sin redovisning av vad som håller på att ske på detta fält vill man i förskott ha ytterligare 200 000 kronor anslagna. Ja, det är klart att om man vill göra anspråk på att vara snabb i vändningarna, så är det väl i och för sig riktigt att gå fram på det sättet, men vi brukar inte handlägga frågorna så här i riksdagen. När socialstyrelsens redovisning är klar får den behandlas i vanlig ordning, och sedan får vi se till att de medel som behövs blir anvisade för den upplysningskampanj mot tobaken som det här är fråga om. På det sättet skall vi skapa möjligheter att få ut mera upplysning om tobakens skadeverkningar. Jag vill också erinra om att socialstyrelsen för innevarande år disponerar 875 000 kronor till upplysning om beroendeframkallande medel. Anslaget till hälsovårdsupplysning uppgick 1968/69 till 1,1 miljoner och är nu uppe i 3,8 miljoner, och nu föreslår regeringen ytterligare 800 000 kronor, varav 400 000 kronor skall gå till en brett upplagd information om preventivmedel och abortförebyggande åtgärder. Såvitt jag fattar finns det ingen som helst anledning att bifalla folkpartiets reservation. De sakliga förutsättningarna för det saknas helt. Vad abortlagstiftningen angår kan man väl också säga att fru Marklunds reservation är överflödig. Fru Marklund säger i reservationen att abortutredningen och remissvaren på utredningens betänkande borde vara tillräckliga för en lagstiftning. Ja, jag vill inte bestrida att det materialet kan vara tillräckligt för en lagstiftning i ärendet, men här måste vi ta hänsyn till de sammanlagda sjukvårdsresurserna, och den kartläggning som nu pågår måste vara klar innan någon proposition kan läggas fram i ärendet. Det är den enkla förklaringen till varför man inte innan dess vare sig vill eller kan göra något åt saken. I anslutning till sistnämnda fråga vill jag sedan också säga några ord om herr Åkerlinds inlägg. Det grundar sig på en motion av herr Nilsson i Agnäs, som enligt min mening är en mycket mörk motion. Så mycket är också uppenbart att något riksdagens bifall till tankarna i den motionen är helt otänkbart. Den syn som framkommer i den motionen räknar jag med att det inte finns förutsättningar att få tillräckligt antal röster för i Sveriges riksdag för att den skall gå igenom. Jag skulle också djupt beklaga om vi beslöt att tillämpa en sådan politik som framskymtade i herr Nilssons motion och i herr Åkerlinds särskilda yttrande. Beträffande efterutbildning av viss sjukvårdspersonal, och framför allt den utbildning av optiker som det här gäller, har socialstyrelsen pekat på att det finns behov av sådan utbildning. Socialministern är inne på liknande funderingar, men han kan inte tillstyrka socialstyrelsens förslag därför att han anser att det inte kan vara säkert att just statens institut för företagsutveckling skall svara för den utbyggda optikerutbildningen. Utskottet anför att skoldirektionen i Stockholm fr.o.m. läsåret 1971/72 anordnar en tvåårig utbildning för optiker inom ramen för gymnasieskolan. Dessutom påpekar utskottet att skolöverstyrelsen i samråd med socialstyrelsen och Stockholms skoldirektion planerar en ettårig påbyggnadskurs för legitimering av glasögonoptiker, som skall stå öppen för elever från hela landet. En sådan kurs kommer att börja redan läsåret 1973/74. Med hänsyn till de fakta utskottet räknar upp avstyrker utskottet på goda grunder bifall till den motion som här föreligger. Den utbildning som planeras blir, såvitt jag förstår, bättre. Ett bifall till "reservationen skulle innebära att man konserverar utbildningen till ett område där den kanske egentligen inte hör hemma. Jag tror att den här nya linjen i det fallet avsevärt kommer att förbättra utbildningen. Herr talman! I detta sammanhang vill jag ta upp ett litet resonemang om socialutskottets betänkande nr 4, som behandlar en rad motioner beträffande sjukvårdsfrågorna. Det finns sex reservationer knutna till betänkandet, och de ger anledning till följande reflexioner. Moderater och folkpartireservanter vill ha en parlamentarisk utredning om verkningarna av enhetstaxereformen, och jag ser att motionären sitter i startgroparna för att gå upp efter mig och föra en diskussion i ämnet. Men det kanske kan vara värt att säga några ord om resonemanget om parlamentariska utredningar. Det är mycket enkelt att påyrka parlamentariska utredningar, och vi har för övrigt världens mest genomsyrade parlamentariska system när det gäller utredningsväsendet. Var någon annanstans i världen har oppositionen sådana möjligheter som i Sverige att delta i utredningar och påverka resultaten? Det intressanta är att det oftast är de borgerliga partierna som söker få igenom parlamentariska utredningar, men sedan är de de första som klagar över att utredningarna blir för dyra. Dessutom klagar de på att, när en utredning väl är tillsatt, riksdagsutskotten i sina betänkanden hänvisar till att de inte kan göra någonting så länge utredningarna arbetar. Och om man får igenom krav på utredningar, som sysslar med frågorna, som djupdyker i dem, är det uppenbart att det tar tid att få fram resultat. Men är man så angelägen om att få igenom parlamentariska utredningar på praktiskt taget alla områden bör man också ta konsekvensen och förstå att det kommer att ta tid att genomlysa alla de önskemål och synpunkter som finns. Herr talman! Det här var egentligen en parentes, men det finns anledning att säga något om själva systemet med de parlamentariska utredningarna, eftersom det finns en del klagomål över dels att utredningarna tar tid, dels att man gömmer så mycket av motioner m.m. bakom dem. Enhetstaxereformen, som var det jag egentligen började tala om när jag kom in på systemet med parlamentariska utredningar, följs fortlöpande av socialdepartementet, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet. En parlamentarisk utredning skulle inte nå några bättre resultat än de organen var för sig kan nå. Jag vill också understryka att en av avsikterna bakom enhetstaxereformen var just att öka insatserna för att kunna bygga ut den billigare öppna sjukvården och göra den mer effektiv, så att den skulle kunna ta emot fler patienter. Tendensen är såvitt jag förstår klar: satsningen på den öppna sjukvården håller på att ge resultat. Det finns en vpk-reservation som gäller sjukvårdens effektivisering. Jag kommenterar den innan någon från det hållet kommer upp i talarstolen och argumenterar, så kanske jag slipper att gå upp i replik om den saken. Planeringsarbetet beträffande sjukvården pågår under socialdepartementet hos dess sjukvårdsdelegation, hos socialstyrelsen, de kommunala huvudmännen och Spri. Frågorna om sjukvårdskostnaderna och deras finansiering behandlas av sjukvårdskostnadsutredningen och kommunalekonomiska utredningen. Frågor om hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård samt om den psykiska hälsovården utreds av socialstyrelsen. Även länsberedningen sysslar med hithörande ting; det gäller framför allt huvudmannaskapet för åldringsoch nykterhetsvården. Vidare pågår utredningar om förstärkning av den öppna sjukvården. Jag vill understryka att även åldringsvården prioriteras när det gäller fördelningen av ökade läkarresurser och av bygginvesteringar. Det pågår alltså ett mycket stort och tidskrävande utredningsarbete inom just de områden av sjukvården som man i reservationen tagit upp till diskussion. I reservationen talas det om att det råder olikheter i åldersoch skatteunderlagsförhållanden mellan de olika landstingen. Ja, det är självklart att det gör det. Men detta beaktas — det vill jag understryka — i mycket betydande grad vid den statliga kommunala skatteutjämningen. Det går innevarande år över 2 miljarder till landets kommuner och landsting, och ytterligare 375 miljoner kronor föreslås till det ändamålet, om jag inte minns fel. Detta är ett sätt att se till att sjukvårdskostnaderna inte blir alltför betungande för de skattesvaga landstingen; man försöker här solidariskt åstadkomma en så rimlig fördelning som möjligt. I reservationen talas också om att varje medborgare borde ha sin egen öppenvårdsläkare att vända sig till. Det torde inte ligga inom möjligheternas gräns. Hur mycket resurser vi än får på det området, tror jag inte man kan genomföra det. Önska kan man självfallet göra, men uppnå ett sådant mål är inte så lätt. Beträffande förslaget om ett program för den fortsatta utbyggnaden av hälsooch sjukvården vill jag säga att liknande motioner behandlats vid två tidigare riksdagar och då avvisats med betydande majoritet. Nu upprepar man önskemålen, men argumenten för och emot är desamma som tidigare. Något påskyndande eller någon förbättring av det arbete som pågår anser vi inte att man kan åstadkomma. Med anledning av yrkandet om tillsättande av projektgrupper vill jag säga att det pågår utredningar inom det s.k. HVUD där sådana intressen finns företrädda som är av avgörande betydelse för frågornas utveckling. Länskommittéer har också börjat bildas för regional hälsoupplysning, och man strävar efter att bilda sådana även inom primärkommunerna. Beträffande förslaget om utarbetande av organisatoriska modeller för vårdkontinuitet har utskottet anfört mycket bärande skäl för sitt ståndpunktstagande. De pågående utredningarna är ägnade att förbättra förutsättningarna för upprätthållande av vårdkontinuitet, men huruvida vi skall kunna infria de önskemål som ställts är självfallet avhängigt av att vi får bättre läkarvårdsresurser. Jag vill understryka att vi aldrig kan komma tillbaka till systemet med den gamla husläkaren, som onekligen betydde oändligt mycket för patienterna. Mot hans verksamhet skall vi sätta den obestridligen mycket starka utbyggnad som skett på detta område; nu kan den sjuke komma under röntgenkontroll osv. Man kan säga att det system vi har i dag är avsevärt bättre än det som fanns tidigare. Slutligen ett par ord om förslaget att motionen 1201 skulle överlämnas till kommunalekonomiska utredningen. Det finns inga skäl att göra det. Utredningen har tillräckligt med material för att kunna handlägga den här frågan. Reservationen är en propagandareservation och ingenting annat.

Det är inte så, att svårt sjuka inte skulle få vård, utan det väsentliga är att människor i vårt samhälle som verkligen behöver vård också får sådan. Det kan endast finnas några absoluta undantagsfall när de inte skulle kunna erhålla vård — undantagsfall som är ytterst beklagliga. Jag vill kraftigt understryka att de människor som behöver vård också tas om hand i våra sjukvårdsinrättningar — ingen skugga skall över huvud taget kunna falla på dessa inrättningar. Herr talman! Jag ber med detta anförande att få yrka bifall till socialutskottets betänkande i alla punkter under det avsnitt vi nu diskuterar; till betänkande nr 4 återkommer jag med yrkande när den saken blir aktuell.

Herr talman! När det gäller hälsokontrollen av invandrare finns det inte stor anledning att polemisera här, eftersom utskottet är enigt och har en positiv inställning till den men vill avvakta resultatet av pågående utredningar. Herr Karlsson i Huskvarna säger att vissa grupper blir skärmbildsundersökta. Det är riktigt. Vad vi har velat med vår reservation, som avser motiveringen, är att understryka nödvändigheten av att denna undersökning omfattar alla grupper av invandrare. Sedan säger herr Karlsson att kontrollen av fyraåringar är ett tvångsförfarande som vi inte kan vara med om så länge hälsokontrollen inte är utbyggd över hela landet. Det kan ligga någonting i det, och detta är också anledningen till att yrkandet i reservationen inte är att man nu skall besluta om en fyraårskontroll. I reservationen yrkas endast att riksdagen nu skall uttala sig för en obligatorisk hälsokontroll av fyraåringar och att man skall hemställa hos Kungl. Maj:t om framläggande av förslag om hur en sådan kontroll skall utformas samt tidpunkten för dess ikraftträdande. Om några år är fyraårskontrollen kanske helt överspelad, säger herr Karlsson. Jag höll på att säga: Om det vore så väl! Men så är det nog inte ändå, utan den är lika angelägen oavsett vilket system den infogas i. Det hälsovårdsprogram som refereras i utskottsbetänkandet och som socialstyrelsen har gått ut med förutsätter också en kontroll vid fyra års ålder. Vad vi vill är just att den kontrollen skall vara obligatorisk. Det stora antalet barn som vid de undersökningar som gjorts — och som jag har talat om i mitt första anförande — visar sig ha behov av fortsatt läkarvård vittnar om att detta är en fråga som man inte bör vifta bort så lätt som herr Karlsson gör.

Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna lät mycket belåten med förhållandena på sjukvårdens område — jag höll på att säga självbelåten, eftersom herr Karlsson i Huskvarna är ordförande i socialutskottet. Jag hoppas att socialministern inte är fullt lika belåten. När herr Karlsson i Huskvarna tog till orda gjorde det på mig det intrycket att han sopade de flesta av problemen under mattan genom att hänvisa till utbyggnaden av den öppna vården. Jag vill uppehålla mig litet vid herr Karlssons i Huskvarna inledningsord. Herr Karlsson i Huskvarna hänvisade till den öppna vården och dess utbyggnad utan att egentligen med ett ord beröra att den för huvudmännen landstingen betyder väsentliga utgifter. Huruvida den öppna vården när den blir fullt utbyggd — vilket jag hoppas att den blir inom rimlig tid — kommer att visa sig vara ekonomiskt riktig i förhållande till den slutna vården återstår att se. Men ett vet vi redan nu, och det är att väsentliga kostnader under den närmaste tiden kommer att åvila huvudmännen för att bygga ut den öppna vården. Och det är med anledning därav som vi hänvisar till att det är nödvändigt att skynda på den kommunaltekniska utredningen för att klara utgifternas fördelning mellan stat och kommun. Problem finns också — och det har jag påpekat tidigare — då det gäller läkarutbildningen. Vi har väl litet till mans känning av den opinionsstorm som uppstår när landstingen tar itu med genomförandet av — enligt huvudmännens uppfattning i varje fall — väl genomtänkta vårdplaner som t.ex. nedläggning av ett BB. Vi vet att åtgärderna många gånger kan vara sakligt riktiga. Vi försöker upprätthålla vården i största möjliga utsträckning i avvaktan på att patienterna skall svika de små BB-avdelningarna, men i brist på gynekologer tvingas vi lägga ned. Problemen är många, herr Karlsson i Huskvarna, och man sopar inte så lätt undan dem.

Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att herr Nilssons i Agnäs motion är mörk och att det gällde även mitt särskilda yttrande angående abortfrågan. Ja, det är väl riktigt — kanske just för att motionen och yttrandet speglar den mörka verklighet som vi har på abortområdet. Herr Karlsson tror inte att vår åsikt i abortfrågan kan vinna gehör i kammaren. Det får vi väl se när vi skall besluta i frågan. Skulle herr Karlsson få rätt är svenska folket att beklaga.

Fru talman! Jag håller med herr Karlsson i Huskvarna om att den åsikt som herr Åkerlind företräder säkerligen har ytterst litet gehör i svensk folkopinion numera. Men anledningen till att jag utnyttjar min replikrätt är vad herr Karlsson sade om de vårdresurser som arbetsgruppen utreder.

Vad man tror sig veta är att antalet aborter kommer att stiga under de första åren i och med att det blir fri abort, men man tror inte att stegringen blir lika stor som i de länder där man gått direkt över från en mycket restriktiv lagstiftning, t.ex. i staten New York, till en i praktiken fri abort. Stegringen kommer sannolikt här att bli ganska liten i jämförelse med denna. Samtidigt vet man att en mängd av de resurser, som nu används för den byråkratiska apparat som vi haft och har, i stället kan sättas in på andra områden. Man vet också att om det blir fri abort, kommer ingreppen till stånd på ett mycket tidigare stadium — under de första veckorna — och därmed blir det kortare vårdtider. Flertalet aborter kommer då att göras polikliniskt, varför det inte kommer att behövas någon klinisk vård alls. Komplikationerna blir också färre och mindre allvarliga. Det är mot denna bakgrund som jag för min del anser att arbetsgruppen inte hade behövt tillsättas utan man kunde ha genomfört en lagstiftning omedelbart. Naturligtvis hade man fått öka på resurserna, men det får man under alla förhållanden göra när det gäller abortförebyggande verksamhet och annat.
Fru talman! Till herr Takmans anförande finns ingenting annat att säga än att den kartläggning som nu pågår måste bli klar innan någon proposition kan läggas fram. I likhet med herr Takman hoppas jag dock att detta skall kunna ske relativt snart. Till herr Åkerlind vill jag säga att det svenska folket vore att beklaga, om vi skulle tillämpa den grundsyn han redovisar beträffande abortsidan och om vi skulle använda de metoder, som herrar Åkerlind och Nilsson i Agnäs rekommenderar när det gäller abortpolitiken. Herr Takman hänvisade tidigare till hur man förfar i Amerika när det gäller aborterna. Herr Åkerlind som i-andra avseenden har en god tro på Amerika kunde ju ha nytta av att studera herr Takmans resonemang beträffande abortpolitiken i Amerika. Till fröken Andersson i Stockholm vill jag säga att vi ännu inte har tillräckligt med läkare för att klara 4-årskontrollen. När jag säger att vi nu inte kan gå med på en sådan, viftar jag inte alls bort frågan. Herr Hamrin påstår att jag skulle vara belåten, ja rent av självbelåten, beträffande sjukvårdssituationen. Herr Hamrin har en benägenhet att inte lyssna till vad man säger. Jag skall nu upprepa ordagrant vad jag sade i det första avsnittet, den mera principiella delen av mitt inlägg: ”De åtgärder som vidtas i detta avseende av sjukvårdshuvudmännen, i första hand landstingen, har varit mycket värdefulla, men fortfarande finns det mycket stora brister att avhjälpa.” Det är vad jag sade, herr Hamrin. Om detta skulle vara självbelåtenhet, tror jag att herr Hamrin får titta litet i svensk ordlista för att se vad självbelåtenhet är. Jag har inte gjort någonting för att sopa undan problemen. Jag är helt medveten om att en utbyggnad av våra sjukvårdsresurser kommer att kosta mycket pengar. Att klara den uppgiften är ett av våra stora problem. Men tro nu inte, herr Hamrin, att den kommunalekonomiska utredningen kommer att lösa dessa problem. Sjukvårdskostnaderna måste ändå betalas av medborgarna på ett eller annat sätt. Det kommer man inte ifrån. I fråga om BB-situationen finns det onekligen problem. Men en sak skall man observera. Många BB-avdelningar är alldeles för små för att man där skall kunna driva en så effektiv verksamhet, att kvinnorna får det skydd de behöver. Ett BB bör kunna ha tillgång till gynekologer och helst även till barnklinik. Det är ett faktum. Tyvärr hinner jag inte gå in längre i resonemanget med herr Hamrin, men om herr Hamrin nu begär ordet, kanske jag får tillfälle att återkomma med en ny replik.
Fru talman! När jag säger att det skulle vara en olycka för svenska folket, om kammaren vid det beslut vi så småningom går att fatta i denna fråga inte delar den uppfattning jag givit uttryck åt, räknar jag till svenska folket också de ofödda. Även dessa skall ha rätt till liv.
Fru talman! Jag noterar tacksamt herr Karlssons i Huskvarna yttrande, när han säger att vi inte har tillräckliga resurser att nu gå med på förslaget om 4-årskontroll. Om jag fattade detta rätt, betyder det att herr Karlsson är inställd på att gå med på förslaget en annan gång.
Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna skall få tillfälle att återkomma. En kort mening om att det återstår brister kan inte skyla över det uttalande som sedan kom från herr Karlsson i Huskvarna om att allt vad som yrkades från oppositionshåll i stort sett var av noll och intet värde. Det fanns hos herr Karlsson i Huskvarna inte någon större förståelse för vare sig bristerna i vårdkontinuiteten eller de ekonomiska svårigheter, som landstingen utan tvivel står inför när det gäller både den nuvarande slutna vården och en utbyggnad av den öppna vården.

Jag kan inte finna att detta är något annat än att man sopar problemen under mattan. Jag skulle också gärna vilja ta upp ett resonemang med herr Karlsson om BB-avdelningarna, och jag kan då påpeka, att jag aldrig har sagt att vi har möjligheter eller ens skyldigheter att bibehålla alla små BB-avdelningar. Jag bara påpekade att så länge patienterna önskar bibehålla dem, hade vi tänkt försöka göra det, men vi har ingen möjlighet därtill på grund av att vi saknar gynekologer.
Fru talman! För säkerhets skull kanske jag bör säga att jag inte yttrat mig om abortpolitiken i praktiken och abortpolitiken i största allmänhet i USA. Vad jag yttrade mig om var högsta domstolens dom den 22 januari i år, som jag betraktar såsom ett mycket framsynt dokument. I överensstämmelse med vad herr Karlsson i Huskvarna sade, borde herr Åkerlind få en tankeställare av att ta del av detta dokument.
Fru talman! Jag förstår att herr Takman har anledning att inte vara alltför välvilligt inställd mot Amerika utan får lov att något dämpa ned det han sade. Jag vill emellertid också gärna understryka att högsta domstolens utslag är värdefullt. Till herr Hamrin vill jag säga att det beror på vilken livssyn man har. Är man pessimistiskt lagd och tycker att all världens olyckor ramlar över en, då kan man resonera som han. I sitt inledningsanförande sade han att det har skett en mycket stark utbyggnad av sjukvården under 1960-talet, och det noterar jag ändå som något positivt från hans sida. Men när jag säger ungefär likadant, fast kanske med andra ord, påstår han att jag sopar problemen under mattan. Vad herr Hamrin sade i sin inledning stämmer inte med vad han nu försöker pådyvla mig i replikerna. Det faktum kan ingen komma ifrån att svensk sjukvård under de senaste årtiondena har genomgått en oerhört stark utbyggnad. När herr Hamrin åberopar de ytterligare åtgärder som folkpartiet kräver för att förbättra sjukvårdssituationen kan vi hänvisa till att så många utredningar sysslar med sjukvårdsområdet att det vore en överloppsgärning att tillsätta ytterligare utredningar. Det är grundorsaken till att vi avvisat folkpartiets förslag i olika avseenden. Beträffande överbudet på 200 000 kronor för upplysning om tobakens skadeverkningar får väl ändå herr Hamrin medge att man bör låta en utredning lägga fram sitt resultat innan man begär pengar. Det är den vägen vi brukar gå här i riksdagen. Vi får se hur det går med 4-årskontrollen i fortsättningen, fröken Andersson i Stockholm. Jag vill gärna understryka att visst behövs det hälsokontroll på barn i den åldern, men det är möjligt att man på andra vägar kan lösa det problem som fröken Andersson är ute efter att lösa. Det finns en part som herr Åkerlind glömmer när han diskuterar abortsituationen, nämligen kvinnan. Tänk också på henne, herr Åkerlind!

Fru talman! I vpk-motionen 289, som är behandlad i socialutskottets betänkande nr 4, tar vi upp frågan om sjukvårdens effektivisering, organisation och inriktning. Jag vill med några ord kommentera yrkandena i denna motion. Vi framhåller bl.a. att sjukvårdskostnaderna för landstingen i dag är orimligt tunga, och vi kräver en omfördelning i sådan riktning att staten övertar en ökad del av sjukvårdskostnaderna. Herr Karlsson i Huskvarna talade tidigare om skatteutjämningen, men jag ser ingen lösning i någon ändrad kostnadsfördelning den vägen. Det bidrar bara till att en del landsting som i dag skulle ha övermäktiga svårigheter kan klara sin situation. Vi syftar till en generell ändring av kostnadsfördelningen mellan landstingen och staten, där vi alltså hävdar att staten skall överta en större del av kostnaderna. Det borde införas ett generellt statsbidrag till landstingen för att driva sjukvården. Genom det nuvarande sjukförsäkringssystemets uppbyggnad styrs sjukvårdens inriktning mot just sjukvård därför att det inte utgår ersättning för förebyggande vård. Vi anser att en ändring bör komma till stånd så att sjukvårdens verksamhet i större utsträckning inriktas på förebyggande vård. Det skulle kunna åstadkommas genom en helt fri sjukvård. Låginkomstutredningen har också visat att fattigdom och sjukdom ofta går hand i hand. Den som har låg inkomst är också oftare sjuk än den som har en högre inkomst. De avgifter som den enskilde i dag erlägger till sjukvården kan synas vara ganska obetydliga genom 12-kronorsreformen. Vi anser i alla fall att sjukvården borde vara helt fri och att det inte skulle medföra någon stor kostnadsökning för det allmänna. Det skulle också bli mindre krångel och mindre administration om sjukvården, som i en del andra länder, vore helt fri. Vi är också av den meningen att all sjukvård bör handhas av en huvudman, nämligen landstinget. Vi anser att även företagshälsovården helt bör läggas under landstingens huvudmannaskap. Vi anser vidare att den inriktning mot förebyggande vård som jag nyss har nämnt skall få formen av riktade hälsokontroller som tas upp i landstingens verksamhet. Vi tror att det på sikt skall leda till lägre sjukvårdskostnader och till en bättre folkhälsa. Vi menar också att sjukvårdshuvudmännen, alltså landstingen, bör få en laglig skyldighet — i likhet med vad socialnämnderna har i fråga om att tillhandahålla socialvård på det primärkommunala planet — att tillhandahålla hälsooch sjukvård till alla medborgare på ett godtagbart sätt. Vi har, herr Karlsson i Huskvarna, i denna motion inte yrkat på någon ny parlamentarisk utredning. Vi fick av herr Karlsson i Huskvarna höra hur många utredningar som egentligen finns, och det står också i utskottets skrivning. Därför anser vi att om det vi i motionen framfört ges till känna för de utredningar som är på gång, tror vi att våra intentioner kan komma fram utan att det tillsätts någon ny utredning. Fru talman! Enligt den ordning som kungjordes när vi började diskutera återkommer jag med yrkande om bifall till reservationen 2 i socialutskottets betänkande nr 4 när detta har föredragits.

Fru talman! För att börja med ett par ord om herr Karlssons i Huskvarna utredningsfilosofi, är det helt riktigt att det är oppositionen som föreslår de flesta utredningarna. Det är ett sätt för oppositionen att arbeta. Den sittande regeringen och dess parti är som regel konservativa vad det avser den bestående ordning som de själva har åstadkommit. Det är också rätt naturligt. Det verkar nästan som om herr Karlsson tyckte att det var mindre viktigt att också oppositionen var representerad i dessa utredningar, men det kan jag väl ändå inte tro att han menar. Herr Karlsson får väl se en gång när hans parti kommer i oppositionsställning att ni får arbeta på samma sätt och föreslå utredningar. Sedan är det skillnad på utredningar och utredningar. När man genomfört en så omfattande reform, som från begynnelsen har mottagits «med stor tveksamhet, tycker vi nog att det är värt att efter ett par års tid se efter vilka effekter den reformen fått. Jag tänker då på enhetstaxereformen, vars effekter vi även i år anser bör utredas. Detta har vi framfört i motionen 166. Det gäller då förstås väntetider, kostnader, vårdkontinuitet, vårdkvalitet och dylika ting. Nu vill utskottet inte vara med om det utan hänvisar, i år liksom i fjol, till att frågan följs av departementet, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet. Det är gott och väl. Men vad har man då sagt från dessa håll, och vad har utskottet att anföra? Det är klart att dessa instanser följer denna fråga från sina utgångspunkter, sina olika uppgifter och intressesfärer. Men vi avser en utredning av det samlade komplexet och dess effekter. Det hade varit bra om motionerna hade skickats på remiss till dessa instanser så att utskottet haft något yttrande att falla tillbaka på, när det avstyrkt motionerna. När reformen beslöts på hösten 1969, var målsättningen bl.a. att överföra viss sjukvårdsefterfrågan från den dyrbara slutna vården till den öppna. Vidare skulle vårdkostnaderna för de enskilda patienterna bli mindre och likartade. Reformen annonserades som en stor jämlikhetsreform. Naturligtvis skulle det också bli rationaliseringsvinster på kostnadssidan beträffande både vården och administrationen. Men hur har det nu gått med dessa målsättningar? Utskottet bekräftar självt — och ansluter därvid till en interpellationsdebatt som socialministern höll — att den slutna vården inte visat sig medföra någon minskning av sjukvårdsinsatserna och att behovet av den öppna vården har ökat. Kostnadssidan har väl ingalunda upphört att vara ett bekymmer för sjukvårdens huvudmän, och även för den enskilde patienten har återbesöken blivit mer än dubbelt så dyra nu som före reformen. Sedan kvarstår de obesvarade frågorna om väntetider, vårdköer, vårdkontinuitet och vårdkvalitet, vilka man också vill ha ett svar på. Vi har hänvisat till två undersökningar, dels Växjöundersökningen, knuten till centrallasarettet där, dels den betydligt fylligare undersökning som Sveriges läkarförbund gjorde 1972 och som omfattade 195 kliniker, 45 provinsialläkarmottagningar och 97 praktikermottagningar.

Växjöundersökningen konstaterar att någon förskjutning av vården från sluten till öppen inte har uppnåtts och inte heller den ökade kostnadstäckning som åsyftats. Det är rätt underligt att utskottet inte det minsta kommenterar dessa båda undersökningar. Utskottet anför i stället att någon ökning av väntetiderna inte inträffat under 1972 och hänvisar därvid till de vårdplaneringslistor som kontinuerligt insänds till socialstyrelsen. Men måhända skulle man också ha tittat på den undersökning som socialstyrelsen gjorde för vecka 47 år 1972, då styrelsen begärde in uppgifter om beläggning samt antalet personer på väntelistor och över huvud taget gjorde en mätning av sjukvårdsproduktionen. Nåväl, skulle nu mot förmodan ingen ökning av väntetiden ha inträffat, behöver detta i och för sig inte innebära att allt är väl beställt. Snarare har köerna nått det rimligas gräns eller gränsen för det orimliga, då ytterligare patienter inte finner det särskilt meningsfullt att ställa sig i kön utan går till privatpraktiker i stället. Dessa har också upplevt ett tryck, som de inte helt kunnat motsvara. Därmed har reformen, i sin egenskap av jämlikhetsreform, blivit hårt naggad i kanten. Vad vårdkontinuiteten beträffar måste de ideliga läkarbytena, som ofta drabbar en och samma patient, medföra många alltför väl kända nackdelar. De kan i varje fall inte bidra till att höja vårdkvalitén eller den s.k. genomströmningstakten. Vi anser att den utredning av reformens verkningar, som vi yrkat på, är mycket angelägen. Resultatet av en sådan utredning skulle också kunna ge väsentlig ledning vid planering av nya läkartjänster, skiftande utbildningsbehov och mycket annat. Därmed ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 5 vid utskottets betänkande nr 4.
Fru talman! Först vill jag vända mig till herr Werner beträffande min utredningsfilosofi. Den redovisning jag lämnade rörde det system som finns i Sverige, där oppositionen är representerad i utredningar. Det finns knappast motsvarighet till detta i andra länder. Över huvud taget finns inte ett system där man får träda in på parlamentariskt vis, som man gör här. Om det mot alla tecken skulle kunna bli en borgerlig regim i detta land är det klart att vi skulle använda oss av samma system. Men jag tror att vi skulle akta oss för att gnälla både över kostnaderna och över att man hänvisar motioner till utredningar för att få dem belysta. Sedan säger herr Werner att det hade varit bra om motionen sänts på remiss till någon utredning. Det är klart att varje motionär talar vackert för sin vara, men i det här fallet finns det en rad organ som verkligen har dessa problem nära inpå sig och som gör utredningar om läget. Att tillsätta en parlamentarisk utredning är såvitt jag förstår en överloppsgärning. Sedan kommer herr Werner in på problemen med det nya systemet. Man har fortfarande väntetider, köer osv. Det är klart, framför allt när det gäller specialistvården, att det finns köer. Det är ingen tvekan om den saken. Men det sammanhänger med att vi inte har tillräckligt med läkare på de här områdena. När vi i mitten på 1970-talet eller någon tid därefter får tillräckligt med läkare i detta land då behöver det inte bli sådana väntetider som förekommer nu. Men faktum är att om vi inte gjort den reform vi gjorde när enhetstaxesystemet genomfördes så skulle vi på lång sikt ha fått det sämre. Beträffande Läkarförbundets utredning vill jag påpeka att det är en ren partsutredning så den finns det naturligtvis inte alltför stor anledning att bry sig om. De har från början varit emot det här systemet. De har motvilligt gått med på det och det är klart att de inte är så förfärligt tilltalade av det system som råder. En sak till herr Werner. Att vi har köer vid våra sjukvårdsinrättningar beror på att det svenska folket i dag har råd att efterfråga sjukvård och det är något väsentligt. Sedan vill jag vända mig till herr Israelsson. Tro nu inte att man på en enda gång skulle kunna lösa problemet genom det förslag vpk lägger fram. De som får betala sjukvårdskostnaderna blir i alla fall, via skatter, medborgarna i detta land.
Fru talman! Jag vet inte om det är just oppositionen som gnäller jämt över att det är utredningar som hindrar nya förslag. Vi är väl lika goda därvidlag. Vi vet att utredningar tar tid. Vad vi ofta framför är att om det sitter en utredning och det kommer till nya behov så yrkar vi som regel tilläggsdirektiv till sittande utredning och det är ju en god väg. Sedan säger herr Karlsson i Huskvarna att det finns organ som följer denna fråga så det är onödigt med utredningar, och han syftar då på dem jag räknade upp nyss. Det är sant. Men vad har de förmedlat till utskottet som gör vårt förslag överflödigt? Det är självfallet det man efterlyser när man nu själv för fram ett utredningsbehov. Beträffande köerna vill jag eftersom socialministern sitter i kammaren erinra om vad han lovade mycket generöst på hösten 1969, nämligen att

Fru talman! Jag vill först starkt understryka de synpunkter som fröken Andersson i Stockholm har anfört angående skärmbildsundersökning av invandrare. Som utskottet skriver uttalade sig riksdagen redan 1967 för en förbättrad hälsovård för invandrare, Nu är det 1973, och utredning pågår fortfarande. Under tiden har vi haft en mycket stor invandring, och därför är det litet förvånande att utskottet bara tar med de siffror som gäller flyktingar som har förts hit från flyktingläger. Det är när man ser på det totala antalet invandrare mycket marginella siffror och de bör inte redovisas så ensamt. Även nu när vi inte har någon nettoinvandring är ju antalet människor som kommer hit mycket stort. Under 1972 var det 24 000 personer. Därför är den här hälsokontrollen som har tagits upp i motionen ytterligt viktig. Men, fru talman, det var om den aktuella abortsituationen som jag hade tänkt säga några ord. När abortkommittén efter lång utredningstid presenterade sina förslag under år 1971 var förhoppningarna stora bland många av Sveriges kvinnor att regeringen nu skulle förelägga riksdagen förslag till ny abortlag och att vi skulle kunna fatta beslut. Så har ju inte skett. Anledningen härtill är svår för att inte säga omöjlig att förstå. Att det finns behov av en ny lag är det väl inte någon som i dag ifrågasätter. I remissvaren från de instanser som det på något sätt angår har detta också mycket starkt understrukits. Men ändå tvekar regeringen och tillsätter en arbetsgrupp för att se över resurserna trots att huvudmannen som skall ställa resurser till förfogande i sitt remissvar har skrivit följande: ”Om också antalet abortoperationer kan komma att öka, bör detta sålunda inte vara fallet beträffande antalet graviditeter. Styrelsen finner det därför knappast rimligt att relatera behov av resursförstärkningar inom den gynekologiska sjukvården till en höjd abortfrekvens. Varje gravid kvinna har rätt att ta samhällets sjukvårdsresurser i anspråk.

Jag tror också, liksom sjukvårdshuvudmannen, att resursanspråken totalt sett inte skulle bli så mycket större. Jag har tillfälle att på nära håll följa abortfrågan i socialstyrelsen. Jag. vill med bestämdhet påstå att vi i dag har en ordning som blir den för samhället mest resurskrävande. Man följer den gamla lagen med ett långt utredningsförfarande som numera oftast resulterar i ett bifall till ansökningarna — ett bifall som om vi redan hade den nya lagen. Jag vill 96 dock omedelbart säga att detta förfarande inte innebär att man går utanför den nuvarande lagens gränser. Så är ingalunda fallet. Men den Nr 60 nuvarande lagen ger med sin utformning av andra abortindikationer, som Onsdagen den förutsedd svaghet, alla de möjligheter som behövs för ett bifall till N Samhället befinner sig alltså i dag, jag upprepar det, i den mest kostnadskrävande och resurskrävande situationen. Man gör långa utredningar, det blir flera läkaroch kuratorbesök som till sist resulterar i ett bifall. Resultatet blir också att graviditeten blir längre framskriden och då fordras också mera resurskrävande operationsmetoder och längre vårdtid. Som herr Takman påpekade försöker många utredare redan i dag att göra utredningarna mindre resurskrävande och mindre dramatiska. Man försöker över huvud taget förenkla det hela. Jag finner det ändå upprörande att vi använder resurserna så felaktigt och samtidigt inte anser oss ha möjlighet att satsa pengar och personal på de förebyggande åtgärderna. I varje fall på vissa platser får kvinnor i dag vänta upp till ett år för att få preventivmedelsfrågan ordnad — t.ex. insättande av en spiral, om inte kvinnan genomgått en förlossning eller abort; då finns det i regel förtur. Jag har träffat förtvivlade kvinnor som i dag säger: ”Jag måste väl genomgå abort först för att få detta ordnat.” Efterfrågan på spiraler är stor, främst beroende på all skrämselpropagande mot p-piller som nu bedrivs. Naturligtvis behöver p-piller utforskas mera och bli bättre, men i dag är trots allt detta preventivmedel det säkraste. Därför är det beklämmande att nyhetsmedia i så hög grad är i händerna på vissa kändisar som vill göra sensation kring sig själva. För varje utspel och varje sensationsartikel frågar vi oss, vi som sitter och beslutar om bifall eller avslag: Vad kommer detta att resultera i om några månader? I regel brukar resultatet avspegla sig i de utredningar och det ansökningsmaterial som vi får. Att informationen kring preventivmedlen är otillräcklig och inte når fram till människorna, det vet vi genom undersökningar, t.ex. den relativt färska undersökningen i Umeå. Vissa frågor ställdes till kvinnor som ansökte om abortoperation. Man hade frågorna ute så lång tid som under fem kvartal. Det visade sig att informationen hade varit mycket bristfällig. Det är därför bra att man nu ställer 400 000 kronor till förfogande för upplysning. Men inte kommer man att kunna mäta effekten av en upplysning som skall vara så spridd och som får kosta så litet. Nej, då måste man ställa helt andra resurser till förfogande. Därför hade det varit bättre — som också förslagits i en motion — att välja ut ett mindre område. Då hade man kunnat mäta effekten. Utskottet skriver nu att det skulle vara orättvist om inte befolkningen i hela landet får information. Vi får väl ändå utgå ifrån att det redan nu bedrivs någon form av information överallt. Därför får 400 000 kronor, om beloppet sprids över hela landet, endast en marginell effekt. Herr Åkerlind var förut bekymrad över att det är så många ansökningar som bifalls. Nej, det är inte jag bekymrad över, men det jag anser vara beklämmande är att det är så många som finner sig nödsakade att ansöka om abortoperation av olika skäl, många gånger av brist på förebyggande rådgivning. Vi är ändå i den lyckliga omständigheten i vårt 97 Nr 60 land att vi har den nästan lägsta abortfrekvensen i världen, om vi räknar Onsdagen den samman de legala och de illegala aborterna. Det tycker jag att vi alltid 4 april 1973 skall göra och inte bara se på antalet beviljade legala aborter. RR Jag tycker att vi ganska snart måste omfördela resurserna från Sjukvården utredande till förebyggande åtgärder. Vi brukar i andra sammanhang tala om att det är väldigt viktigt att vi får så lika lagstiftning här i Norden som det är möjligt. Det borde gälla även på det här området. Jag vet att lagarna här är olika, men vi bör litet mera snegla på den moderna lagstiftning som numera finns i Danmark när det gäller abortoperationer. Därför är det hög tid att den svenska regeringen lägger fram förslag om en ny abortlag. Jag uttalar, fru talman, en förhoppning om att så sker så snart som möjligt.

Fru talman! Under denna debatt har två talare framfört mycket konstruktiva synpunkter i abortfrågan. Jag syftar på herr Takman, som jag vet sedan länge har samma uppfattning som jag. Men jag har också med stort intresse och med beundran tagit del av vad fru Elvy Olsson i Hölö har sagt med den sakkunskap hon har genom sin verksamhet och som tidigare ledamot av abortutredningen. Det växer uppenbart fram en allt starkare opinion för att vi skall få den abortlag som är utlovad. Jag har emellertid redan tidigare bedömt det så, att det är föga konstruktivt att nu kräva att en abortproposition läggs fram. Vi har ju fått ett löfte från regeringen om att den utredning som nu har tillsatts för att se över resurserna — nödvändig eller icke nödvändig, det kan ifrågasättas — skall arbeta skyndsamt. I detta läge har vi i den motion som fru Elvy Olsson har berört under punkten 22 tagit upp frågan om preventivmedelsrådgivning. Situationen är — som fru Olsson sade och som jag tidigare har påpekat åtskilliga gånger här i kammaren — sådan att man kan få vänta ett år på rådgivning på många håll i landet, och det är ett verkligt otillfredsställande förhållande. Denna rådgivning är också väldigt intimt förknippad med hela det aktuella frågekomplexet.

Kuratorerna har mot bakgrund av abortansökningarna under september månad i fjol gjort följande bedömningar: 10 procent av de i dag utförda aborterna beror på väntetiden för preventivmedelsrådgivning. Hela 30 procent eller nära en tredjedel beror på dålig eller felaktig information beträffande p-piller och spiral.

I Uppsala län anser man sig behöva 2 miljoner kronor för att nå samtliga fertila i länet med preventivmedelsrådgivning. Den siffran skall man ställa mot totalkostnaderna för aborterna i Uppsala län, nämligen 1,9 miljoner kronor. Det rör sig alltså om ganska stora belopp. Därför hävdade vi motionärer att de medlen hellre borde anslås till en verksamhet i ett begränsat geografiskt område i nära samarbete med landstinget för att man skulle kunna göra vissa utvärderingar av brister och få rätta grepp i den rådgivning som förs fram. Detta har utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka. Utskottet har väl framför allt blivit väglett av socialstyrelsen, som säger sig icke kunna planera någonting sådant på den korta tid som står till förfogande. Det är ganska beklagligt. Jag tvivlar mycket starkt på att alla kvinnor i landet för dessa 400 000 kronor skulle kunna nås utöver den ganska breda och i verksamhetsgraden rätt varierande rådgivning som redan har skett. Men jag vill med anledning av en, som det heter, ganska välvillig skrivning framhålla att jag tror att de debatter vi haft i riksdagen och de motioner som förts fram ändå har gjort en viss nytta. Jag tror att man har fått upp ögonen för nödvändigheten av en vittomfattande och riktig preventivmedelsrådgivning och att man har börjat inse att den är intimt förknippad med abortfrågan.

Vi bör med andra ord redan nu vara beredda på lagförslag, som vi hoppas skall komma inom kort.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 5, punkten 22, behandlas också motionen 1206. Utgångspunkten för motionärernas yrkanden i denna motion är den rekommendation som Nordiska rådet antog i ärendet vid sin 20:e session.

Vi motionärer har utvidgat fältet och även inrymt alkoholen i våra yrkanden. Förbudet mot tobaksoch alkoholreklam kommer att behandlas i annat sammanhang här i kammaren.

De vanebildande gifterna alkohol och tobak utgör ett allvarligt gissel för många människor — det torde ingen kunna förneka. Användningen av dessa gifter i allt lägre åldrar inger stora farhågor för hälsotillståndet längre fram i livet. Tobaksrökning för också med sig hälsorisker för personer som inte röker men som av rökare i sin omgivning tvingas att inandas av tobaksrök förorenad luft. Därför är det ytterst angeläget att konsumtionen av dessa gifter nedbringas, och i anledning härav har vi motionärer lagt fram de förslag som jag nyss nämnt. Enligt utskottets betänkande är en hel del numera på gång i vårt land i detta avseende. Socialstyrelsen lägger inom kort fram utredning med förslag till åtgärder för att få en lägre tobakskonsumtion till stånd. Marknadsdomstolen prövar frågan om att på cigarrettförpackningarna lämna tydlig upplysning om rökningens hälsorisker i samband med marknadsföring av cigarretter. Vidare har varudeklarationsutredningen i uppgift att undersöka när det kan vara befogat att föreskriva skyldighet att låta varor och tjänster åtföljas av varudeklarationer. Behovet av skydd mot risker för liv eller hälsa i samband med varors användning skall därvid särskilt beaktas. Varudeklarationerna skall också tas upp inom statens konsumentverk, som övertagit varudeklarationsnämndens verksamhet. Utskottet hänvisar även till riksdagens beslut förra året om anslaget på S miljoner kronor för upplysningsverksamhet under en tid av två år och till alkoholpolitiska utredningens arbete, som beräknas bli slutfört i år. Det är bra att det tydligen rör på sig när det gäller att få fram åtgärder för att minska konsumtionen av dessa vanebildande gifter. Men det är också sannerligen på tiden att något effektivt sker i det här avseendet. Det har rått och råder fortfarande ett alltför snedvridet förhållande mellan å ena sidan de krafter som marknadsför dessa varor och å andra sidan de krafter som försöker motverka de skadliga verkningarna. En radikal förändring på detta område är av nöden, fru talman, och jag vill uttryckligen säga ifrån att jag hoppas att resultatgivande åtgärder skall komma ut av allt det som nu är på gång. Naturligtvis räcker det inte med att vidta åtgärder på detta område i vårt eget land. För att åstadkomma något till fromma för hela mänskligheten måste vi också söka verka internationellt och då i första hand genom Förenta nationerna. Världshälsoorganisationen har redan utfärdat sina rekommendationer, men det skulle vara ännu starkare att få fram rekommendationer i Förenta nationernas generalförsamling, vilket vi motionärer också har framfört förslag om. Men först skall vi sopa rent för egen dörr, och där är jag helt överens med utskottet.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

Fru talman! Vi satsar här i landet ungefär 8 procent av våra samlade resurser på sjukoch hälsovård. Det betyder i reda pengar ungefär 10 miljarder kronor. Trots detta kan den vanliga människan som vaknar en morgon och känner sig sjuk få vänta i två månader på att komma under läkarbehandling. Den genomsnittliga väntetiden vid de öppna sjukvårdsinrättningarna i landet är nämligen för närvarande ca 60 dagar. På vissa håll i landet och inom vissa specialiteter är väntetiderna ännu längre. Detta hänger samman med att det har skett en drastisk ökning av väntetiderna inom öppenvården under de senaste tre fyra åren. År 1969 var den genomsnittliga väntetiden ungefär en månad, den ökade 1970 till 49 dagar och var 1971 i genomsnitt för hela året 60 dagar. Det har alltså på några få år skett en fördubbling av väntetiderna inom sjukvården. Situationen förvärras av att man på sina håll inom den öppna sjukvården kräver remiss för att över huvud taget ta emot tidsbeställning. Detta leder till orimliga följder i många avseenden. Det leder till en våldsam överbelastning på akutmottagningar även av patienter som inte är akut sjuka men som inte vill vänta två tre månader på att få en första diagnos. Det leder också till stora fysiska och psykiska påfrestningar för enskilda människor som fastnar i sjukhusköerna, till ökad mortalitet och till minskade möjligheter att ge fullständig bot. Detta är givetvis en ytterligt oroväckande utveckling. Om den fortsätter kommer väntetiderna att bli så långa att det för många människor inte verkar meningsfullt att söka öppen sjukvård. Sjukvårdsköerna kommer då att bli självreducerande. Detta är, fru talman, en av utgångspunkterna för min motion 1201, där jag har tagit upp ett antal frågor som hänger samman med den framtida inriktningen och prioriteringen av vårt lands sjukvård. Jag har gjort det från den principiella utgångspunkten att alla människor skall ha samma möjligheter att få en adekvat vård, och om inskränkningar i denna rätt måste göras, så skall det ske medvetet och öppet, inte genom administrativa rutiner som i realiteten utesluter vissa människor från snabb och adekvat vård. Jag har i min motion gjort följande sammanfattning: ”Det är uppenbart att organisationen av den nuvarande sjukvården i flera avseenden bidrar till att försvåra för den enskilde att få en relevant vård. Det gäller både möjligheten att alls komma i kontakt med sjukvården och möjligheten att därefter något så när snabbt komma under behandling.” Fru talman!

Fru talman!

Den beror på att man på arbetsplatserna, och i arbetslivet över huvud taget, har höjt kraven på de anställda, så att många människor inte klarar av sin situation på arbetsplatsen. Vi anser det angeläget att sjukvården och läkarna går in i den här bakgrundsmiljön och att det blir både en rättighet och en skyldighet för läkarna att göra det. Sjukvården bör alltså ges en mer offensiv roll i samhället än den nu har, då den är helt defensivt inriktad på att bekämpa sjukdomar som redan har uppkommit. Herr Karlsson i Huskvarna talade om att vi i motionen yrkade på att varje medborgare skulle ha sin egen läkare. Han säger att det är ganska orimligt att begära det, eftersom vi knappast någonsin kan få resurser till detta. Det är möjligt att han har rätt i det fallet, men jag tror att det i mycket större utsträckning än i dag skulle gå att, med de läkare som finns, ordna så att de allra flesta skulle kunna komma tillbaka till samma läkare och till den läkare de själva valt. Jag berörde frågan om fördelningen av kostnaderna mellan sjukvårdshuvudmännen/landstingen och staten i mitt första inlägg. Herr Karlsson i Huskvarna säger att vi får betala med skatter hur fördelningen än blir. Visst är det riktigt. Det är precis vad herr Sträng sade, om jag minns rätt, på Kommunförbundets kongress, nämligen att medborgarna får betala oberoende av hurdan kostnadsfördelningen är mellan stat och kommun. Men, herr Karlsson i Huskvarna, jag tror ändå att det för låginkomsttagarna skulle vara bättre om staten övertog en större del av sjukvårdskostnaderna. I den statliga skatten finns — trots den i dag höga momsen — ett inslag av progressivitet som gör att de mer bärkraftiga får ta på sig litet mer av bördan.
Fru talman! Jag vill bara till herr Israelsson säga att det inte är tänkbart att höja den direkta statsskatten. Om staten skulle ta på sig ökade kostnader för sjukvården skulle det alltså finansieras med höjd moms, och då skulle det ges tillfälle för herr Isrealssons parti att gå ut och klaga över den höjda momsen! Så enkelt går det till när man bedriver politisk agitation. Man bryr sig inte om att ta hänsyn till realiteter! Jag lyssnade till herr Molin, som använde svepande formuleringar om sjukvården. Det lät mycket dramatiskt när han sade att en människa vaknar på morgonen och inte kan få komma in på någon sjukvårdsinrättning. Jo, herr Molin, om en människa är ordentligt sjuk och behöver vård tas hon in. Det skulle vara ett dåligt sjukhus om det inte skulle ta in en patient som verkligen behöver ordentlig vård. Jag vill bara säga till herr Molin att mycket hänger på bl.a. sjukvårdshuvudmännen när det gäller resurserna. Låt mig bara relatera förhållandena i det landsting jag representerar, nämligen Jönköpings läns. 102 Där har socialdemokraterna hårt och målmedvetet drivit på för att vi skall bygga ut öppenvården, emot de borgerligas röster. Jag vågar inte säga hur det är i Göteborg, men jag misstänker att den borgerliga majoriteten i Göteborgs kommun inte har visat alltför stor aktivitet när det gäller utbyggnaden av den öppna sjukvården där. Det går väl bra att med svepande formuleringar uttrycka önskemål om allting. Men jag efterlyser ett enda konkret exempel på hur herr Molin vill ha sjukvården ordnad — inte motionens svepande krav på nya utredningar utan ett adekvat besked om hur herr Molin vill ha sjukvården ordnad. Då kanske vi kan ta upp ett resonemang om saken.
Fru talman! Jag skall inte nu ta upp någon skattedebatt med herr Karlsson i Huskvarna; jag antar att vi snart är färdiga med den här överläggningen. Men jag vill erinra om att vi från vpk-håll föreslagit nya skatter, som skulle ge staten ökade inkomster. Jag tror att det är möjligt att i viss mån förskjuta fördelningen av kostnaderna för sjukvården till staten utan att höja momsen och få till stånd en sådan fördelning mellan stat och kommun att höginkomsttagarna får ta på sig en större del av kostnaderna och låginkomsttagarna får en lättnad. Det är inte helt omöjligt.
Fru talman! Jag sade i mitt förra inlägg att utskottet med en axelryckning låtit min motion passera. Utskottets ordförande har uppenbarligen inte ens läst den. Han säger: Kan inte herr Molin föreslå några konkreta åtgärder! Det är ju det jag gör i min motion. Låt mig citera ur den: ”Sorteringscentraler med ständig bemanning, dit vem som helst kan ringa som blivit i akut behov av sjukvård eller social hjälp men där man också kan få anvisning till vilken klinik eller vilken mottagning man i första hand bör vända sig och vilka väntetider som där gäller. Fler ordinarie läkartjänster, i första hand biträdande överläkartjänster — — —. Läkarhus och flerläkarstationer — — —. Ökad medicinsk information — — — .” Jag säger också att även om konkreta åtgärder av detta slag delvis kan avhjälpa de problem jag har pekat på, så är detta inte tillräckligt; det krävs organisatoriska åtgärder. Herr Karlsson i Huskvarna ansåg att jag byggde mitt anförande på svepande formuleringar. Jag tror att det kan vara värdefullt för människorna här i landet att höra att socialutskottets ordförande tror att man kan vakna på morgonen och känna sig sjuk och omedelbart komma under läkarbehandling. Det är på det viset, att om man icke är akut sjuk, så får man vänta i genomsnitt två månader. Den väntetiden kan innebära betydligt mindre möjligheter att därefter bli botad.
Fru talman! Om jag vaknar på morgonen och är litet opasslig och förkyld, så inte behöver jag anlita läkare för det. Men om jag verkligen är sjuk, herr Molin, har jag också möjlighet att bli intagen på de vårdinrättningar som finns. Nr 60 Herr Molins önskelista innefattade bl.a. flera läkartjänster och flera Onsdagen den överläkare. Det problemet kan lösas först sedan vi fått ett tillräckligt 4 april 1973 antal läkare utbildade. Situationen blir inte bättre därför att herr Molin — — — — motionerar om det — vi måste här gå fram utbildningsvägen. Vi måste Sjukvården med andra ord ta dessa mödosamma och stapplande steg för att på punkt efter punkt förbättra vår sjukvård. Vi har tagit många stora steg i den riktningen; det utbildas nu ungefär 1 000 nya läkare om året. Det ger varje år förbättringar. Däremot skulle man inte vinna någonting på att genomföra herr Molins motion.

Fru talman! Det är bara en sakupplysning som jag kanske bör lämna med anledning av herr Karlssons i Huskvarna yttrande om de borgerliga i Jönköpings läns landsting. När vi diskuterade utbyggnaden av öppenvården inom landstinget och utbyggnadstakten föreslog de borgerliga en linje och socialdemokraterna en annan linje, och vi voterade då om orden ”om möjligt”. Socialdemokraterna menade att ”om möjligt” skulle strykas, medan vi på den borgerliga sidan sade att vi ville bygga ut öppenvården i den takt som var rimlig, om möjligt fram till år 1975. Men nu vet alla hur det har blivit med skatteunderlagstillväxten; därvidlag är förhållandet likadant i Jönköpings län som i alla andra län. Detta alltså om orden ”om möjligt”. Socialdemokraterna i Jönköpings län ville göra någonting som inte var möjligt, och det voterade vi om.